Herr talman! Vi tror att det skall bli mycket bättre i och med de förkortade 2 maj 1989 handläggningstider som den nya organisationen innebär. Men det är nog inte omedelbart förestående att vi når upp till målet, utan man får tänka sig att det blir en anpassningstid. Vi i miljöpartiet vill att flyktingarna under den tiden skall ha meningsfull sysselsättning i de förläggningar där de vistas. När det gäller polisens roll i utredningsarbetet menar utskottet att polisen även i fortsättningen skall ha en central roll i flyktingmottagandet. Det tycker vi är mycket beklagligt. Vi i miljöpartiet är övertygade om att man med vårt förslag skulle kunna korta handläggningstiderna. Det har gång på gång visat sig att människor inte berättar om allt de har upplevt för polisen, och de anger inte alla sina skäl. Man är rädd för polisen och vågar inte anförtro sig, utan de olika orsaker man har för att stanna kommer sedan pö om pö. Detta gör att ärendet får tas om — man överklagar och det kommer fram nya fakta, och ärendet tas upp om igen. Jag tror att man med miljöpartiets förslag skulle kunna förkorta handläggningstiderna. Man skulle direkt få fram de fakta som behövs för att man skall kunna göra en rättvis asylutredning. Det är självfallet inte vår avsikt att alla ledamöter i en asylnämnd måste vara med om hela utredningen, utan asylnämnden skall bedöma de svårare fallen. Men vi tycker det är oerhört viktigt att det skall vara civila personer. Miljöpartiet vill också öka flyktingkvoten. Vi har inte som folkpartiet och vpk föreslagit att en viss summa skall avsättas för detta, utan vi anser att invandrarverket och regeringen skall kunna fatta beslut i den frågan. Men vi anser att det skall ske en kraftig ökning av det skälet att det inte finns länder som tar emot dessa flyktingar. När människor väl har ansökt om att få flyktingstatus av UNHCR och att få komma till ett annat land, kan det hända dem saker under den tid de väntar på ett besked. Jag tycker att det är mycket angeläget att vi ökar flyktingkvoten.
Herr talman! Jag tror att Rune Backlund inte riktigt lyssnade till det jag sade, eller så missförstod Rune Backlund mig när jag försökte förklara varför vi har avgett ett särskilt yttrande om medelstilldelningen till invandrarverkets nya organisation.

Det går ju bra att stå och tala vackert om vår flyktingkvot, men det gäller också att de människor som vi tar emot på flyktingkvoten får ett bra flyktingmottagande och att vi kan ta hand om de människorna på ett sätt som 25 Prot. 1988/89:107 överensstämmer med de invandrarpolitiska mål som vi har antagit. Jag kan hålla med Alexander Chrisopoulos om att invandrarpolitiken är viktig och att det är viktigt att vi tar hand om invandrarungdomarna. Statens invandrarverk håller på att se över stödet till invandrarorganisationerna så att det skall bli mycket effektivare och bättre. När det gäller arbetsmarknadssituationen för invandrare vill jag påminna Alexander Chrisopoulos om att arbetsmarknadsutskottet för inte så länge sedan behandlade de här frågorna och just motioner som gällde invandrarnas arbetssituation. Jag vill med anledning av det Ragnhild Pohanka sade om polisens roll i flyktingmottagandet säga att polisen inte deltar i flyktingmottagandet, polisen gör utredningar.

Detta gäller inte minst med tanke på att vi genom flyktingkvoten ger möjlighet till de människor som annars inte har en chans att själva resa hit och söka politisk asyl, att genom riksdagens initiativ kunna få skydd i Sverige på ett organiserat sätt. I dessa frågor beslutar inte regeringen i samråd med invandrarverket, utan det är riksdagen som fattar beslut om detta. Det är vi som bär ansvaret på det här området. Herr talman! Jag hade fel i mitt huvudanförande när jag sade att vi i dag inte beslutar om stora frågor på invandrarpolitikens område. Visst gör vi det. När utskottsmajoriteten avstyrker ökade resurser till kvinnoverksamhet genom invandrarorganisationerna, avstyrker ökade resurser till aktiviteter för ungdomar inom invandrarföreningarna och avstyrker en rad förslag som skulle stävja invandrarfientlighet och diskriminering av invandrare, då fattar man faktiskt beslut. Det var detta som felaktigheten i mitt tidigare anförande gällde. När det gäller den motion som vpk tillsammans med miljöpartiet väcker om representation i invandrarverkets styrelse vill jag nämna att regeringen visserligen har full rätt att i olika verk tillsätta den styrelse som regeringen vill tillsätta. Men riksdagen har samtidigt en rätt att ha en uppfattning om detta. Meningen med vår motion var att uppmärksamma riksdagen på att både vpk och miljöpartiet är så pass engagerade i flyktingoch invandrarfrågor att en representation i invandrarverkets styrelse skulle underlätta våra förutsättningar att fullfölja politiken på ett bra sätt inom detta område. Vi anser att våra förutsättningar och chanser att delta i samhällsdebatten inte minst i invandrarfrågor är minst lika viktiga som något annat partis. Tidigare sade Maud Björnemalm att vpk var för litet som parti för att delta i denna verksamhet. Nu har vi ökat och har stöd av 5,9 96 av befolkningen. Jag hoppas att det räcker för utskottet och Maud Björnemalm för att ge oss en plats i styrelsen för invandrarverket.
Herr talman! Maud Björnemalm frågade oss återigen om vår tro på kortare handläggningstider. Jag vill fastslå att folkpartiet inte tror på att enbart mumla formler och sedan hoppas på under! Det kanske är bra om vi genomför den nya organisationen och ser till att den får rejält med resurser — det är vad som kommer att kunna skapa kortare handläggningstider. Det är bara att konstatera att regeringen har blivit överkörd på den här punkten och att vi har ett enigt utskott bakom oss om ett anslag på ytterligare 20 milj.kr., eftersom utskottet ansåg att det behövdes för att arbetet på invandrarverket skall kunna genomföras till belåtenhet. Beträffande flyktingkvoten sade Maud Björnemalm att det går bra att tala vackert. Det är att beklaga att socialdemokraterna inte ens talar vackert om att höja kvoten — tvärtom säger de ganska rått rent ut att vi i praktiken inte har plats för ytterligare 250 människor i Sverige. Det är ”orealistiskt” att tala om ätt dessa människor skulle kunna rymmas i Sverige. Jag blir mycket bekymrad när jag hör sådana tongångar. Det är inte bara så att sådana tongångar omöjliggör att vi tar emot fler kvotflyktingar. I realiteten innebär sådana tongångar också ett stöd åt de främlingsfientliga ute i samhället som menar att Sverige inte har plats för fler flyktingar. Om vi ser oss omkring kan vi konstatera att det finns plats för flera flyktingar i Sverige. Det är inte så att vi har brist på utrymme. Det är inte heller så att vi är ett särskilt fattigt land och att vi av resursskäl skulle vara sämre skickade än u-länderna att ta hand om flyktingar. Ändå tar industriländerna emot bara en bråkdel av världens alla flyktingar, medan u-länder, de allra fattigaste, kanske har så mycket som en flykting på var tionde invånare. De bjuder in flyktingarna trots att de inte har något att duka upp åt dem, trots att det inte finns några resurser. Att Sverige inte klart skall kunna uttala att vi kan ta emot fler kvotflyktingar är en ynkedom!
Herr talman! I reservation 25 av oss moderater och centerpartisterna i utskottet har vi särskilt påtalat vikten av att ta till vara olika ideella organisationers engagemang för att ordna ett värdigt mottagande. Men det gäller också den fråga som flera talare har varit inne på, nämligen möjligheten att få arbete. När vi har så stor arbetskraftsbrist som vi faktiskt har är det skräp att inte fler av våra invandrare verkligen kommer ut i arbetslivet. Om vi tar till vara alla goda krafter och ökar informationen både till arbetsgivare och till fackorganisationer tror jag att det skulle vara lättare att få våra invandrare ut i arbetslivet — jag inte bara tror det, jag är förvissad om det. Jag hoppas att regeringen beaktar just möjligheten att samverka med de ideella organisationerna. Jag träffade häromdagen en irakisk kurd hemma i Karlstad. Han hade fått ett startbidrag om 50 000 kr. från AMU där han hade gått en kurs. Han hade mycket snabbt startat inte mindre än två pizzerior hemma i Karlstad. Förutom att de har stans bästa pizzor har de också en fantastiskt livaktig verksamhet där flera invandrare har fått jobb. I den här strävan att ge invandrare arbete ligger också att vi bör upplysa dem om möjligheten att starta eget och hur man kan gå till väga då. Den kurd jag talar om hade lånat pengar av grannar och vänner, som han sade. De har alltså en idérikedom och ett engagemang som vi bör ta till vara och som vi kanske i någon mån saknar här hemma. Till sist när det gäller flyktingkvoten handlar det inte bara om fagert tal. Jag tror att vi kan säga att vi allesammans är besjälade av en önskan att ge fler av de människor som sitter i flyktingläger i vår värld möjligheten att komma till Sverige. Vi har faktiskt både råd och möjlighet i övrigt till detta. Jag kommer ihåg när förre invandrarministern, Georg Andersson, hade gjort en resa till Mellersta Östern och i en aftontidning visade bilder från detta besök. Jag tror att de flesta av oss var ganska skakade när vi fick se människor sitta i burar. Vi har plats för fler. Vi har heller inte sagt något bestämt antal, men vi hoppas att regeringen tänker över denna fråga, så att det blir några fler i alla fall.
Herr talman! Maud Björnemalm sade att flyktingarna bara är fjorton dagar iutredningsslussarna. En del av de människor som kommer hit är ju i så dålig psykisk kondition att de visst behöver omedelbar hjälp av en psykolog. De är torterade människor som har kollapsat och som har upplevt stora påfrestningar. Jag vidhåller att det kan behövas psykologhjälp. Att sådan kan behövas även fortsättningsvis är en annan sak. När det gäller styrelseplatserna i invandrarverket är det möjligt att vi inte får några beroende på att miljöpartiet och vpk är så engagerade att de andra har sagt nej till motionen. Det kan ju tänkas att vi är partier som för in ett annat tänkande, även om vi inte skulle vara i majoritet i invandrarverkets styrelse heller. Den höjda flyktingkvoten är en liten fråga i det stora sammanhanget, men den är viktig. Vi har visst plats för fler flyktingar! Att så många som har fått asylsitter kvar i flyktingförläggningar är något som vi får råda bot på på annat sätt. De som kommer hit på flyktingkvoten är ofta människor i yttersta nöd, och de har mycket stort behov av att få komma hit. Vi bör hjälpa dem av humanitära skäl.
Herr talman! Jag vill påminna om att Sverige också arbetar via FN för att försöka lösa flyktingarnas problem i världen. Jag sade också i mitt anförande att jag kan dela uppfattningen om att flyktingkvoten på sikt bör höjas, men vi kan inte komma undan det ansvar vi har för de närmare 6 000 människor som har fått uppehållstillstånd och som i dag sitter på våra flyktingförläggningar i väntan på en kommunplats. Vi har som sagt ett ansvar för dem också. De flyktingar som kommer hit på flyktingkvoten har alltså uppehållstillstånd när de kommer hit och bör också ha en kommunplats ordnad. Maria Leissner talade om ytterligare 250 människor.

Dessutom krävs särskild utbildning av tolkarna för att man skall kunna bedriva samtalsterapi via tolk vilket, enligt den utvärdering som gjorts, är mycket svårt.

Herr talman! När jag såg rubriken på det här betänkandet, nämligen Invandring, väntade jag mig en debatt om just invandring. När man sedan läser betänkandet och de olika reservationerna förstår man att betänkandet i stort enbart handlar om flyktingpolitik. Vad jag förstår har ingen motion väckts om fri invandring till Sverige eller att man skall skärpa de invandringsregler som redan gäller. Herr talman! Jag tänker tala litet grand om invandring och invandringens betydelse i vårt land, med undantag för två punkter. Reservation 3 av miljöpartiet är det mest verklighetsfrämmande och naiva som har presenterats i den här riksdagen. Jag skulle vara synnerligen intresserad av att få någon kommentar för att se hur pass verklighetsanknuten en sådan reservation kan vara. Alexander Chrisopoulos talar i riksdagen med stort patos om värdet av en generös flyktingpolitik. Det har han rätt att göra. Men om man ser på de länder där den ideologi utövas som Alexander Chrisopoulos ofta talar sig varm för, finner man att antalet flyktingmottagningar ligger mycket nära nollpunkten. Jag kan ändå rent logiskt sett förutsätta att Alexander Chrisopoulos har den bästa kontakten med ledarna i dessa länder, och dessa länder borde dra sitt strå till stacken. Herr talman! Det är 1 000 år sedan de första invandrarna kom till Sverige. Ansgar var kanske en av de första. Under 1600-talet kom det många människor som startade de svenska järnbruken och den svenska industrin. Jag tror också att många av oss, om vi ägnade oss litet åt släktforskning, faktiskt skulle finna förfäder som kommer från andra länder. Jag är den förste att betona, och det vill jag understryka, att invandringen till Sverige i stort sett har betytt mycket positivt för det här samhället. Under 50-, 60 och 70-talen kom invandrare hit från sydeuropeiska länder. De blev uppmanade att komma hit, och de har gjort mycket stora insatser — det kan inte nog understrykas — för det svenska samhället.

Herr talman! Jag hade förmånen att vara facklig ordförande under sju år på en avdelning på Kockums i Malmö. En majoritet av de anställda där var utomnordiska invandrare. Jag har i stort sett bara gott att säga om dessa människor, och jag har fortfarande en mycket god kontakt med dem. Det är vår skyldighet att underlätta och hjälpa de människor som har kommit hit till Sverige och som får lov att stanna att anpassa sig till det svenska samhället. Men samtidigt skall vi inte helt svälja allt det som man försöker applicera på svenska förhållanden. Vi har de senaste månaderna sett hur man från framför allt muslimska gruppers sida vill angripa fundamentala, grundläggande västerländska demokratiska begrepp, t.ex. tryckfriheten. Vissa grupper utövar ett kvinnoförtryck. Här finns också en annan syn på brottsligheten. Man talar om öga för öga och tand för tand. Det här är absolut ingenting som kan tillföra Sverige något. Det är viktigt att vi skall kunna uttala kritik även när invandrare gör fel, men samtidigt skall vi också poängtera de positiva insatser invandrarna har åstadkommit för vårt samhälle. Herr talman! Än en gång måste jag uttala min förvåning över rubriken till det här betänkandet. Rubriken är Invandring. Men i betänkandet tar man till 95 96 upp flyktingproblem och flyktingar.

Herr talman! Jag talade med vår förträffliga personal. Var det reservation 3 som Sten Andersson i Malmö tyckte var verklighetsfrämmande? Jag kan inte förstå varför den reservationen skulle vara verklighetsfrämmande. Vi har diskuterat detta vid frågestunder och interpellationsdebatter, dvs. att det skall bli en generell amnesti eller att de som har vistats i Sverige sedan först och främst före den 1 januari 1988 skall få stanna. Miljöpartiet anser också att de som har varit här mer än ett år skall generellt få stanna. Det här gäller inte så många människor. Antalet människor som har sådan lång väntetid är alltför stort, och det är skälet till denna reservation som i sin tur har föregåtts av en motion.
Herr talman! Dessa frågor har Sten Andersson i Malmö ställt till mig i ett par debatter vid olika tidpunkter när flyktingpolitiken har diskuterats. Därför skall jag försöka svara ärligt på frågorna, även om jag riskerar att uppnå det syfte Sten Andersson vill uppnå, dvs. att väcka debatt kring de uppfattningar som han representerar. Jag vet faktiskt inte hur det förhåller sig med flyktingpolitiken i de socialistiska länderna. I motsats till vad Sten Andersson tror har vpk inte några kontakter utvecklade och får alltså ingen information kring dessa frågor. Vad jag vet om dessa länders flyktingpolitik är, att under vissa perioder har det funnits 65 000 greker som har varit politiska flyktingar. Jag upplever dessa länders flyktingpolitik som ointressant i det här sammanhanget. Den rör mig inte i ryggen, och den är inte en ideologisk fråga. Min uppgift är att i Sverige inom vpk:s ram föra den flyktingpolitik som utgår från våra förhållanden och bevaka flyktingpolitiken i den svenska riksdagen. Om dessa länder för en flyktingpolitik som är sämre är det i så fall desto värre. Det är dags för Sten Andersson att klargöra om han nu talar i egenskap av Sten Andersson eller som representant för moderata samlingspartiet. Det har i tidigare debatter förekommit att moderata samlingspartiet har känt behov av att ta avstånd från de uppfattningar som Sten Andersson har framfört.

Herr talman! För att ta det sista först: Alexander Chrisopoulos sade att han inte känner till den flyktingpolitik som förs i länderna bakom järnridån. Men när herr Chrisopoulos, som representant för kommunisterna, säger att han vill bedriva en generös flyktingpolitik vill jag fråga: Är det då fel att vi andra som inte är kommunister ser efter hur det ser ut i de länder som i dag förklarar att de är kommunistiska? Där tar man alltså inte emot flyktingar annat än i de undantagsfall som bekräftar regeln. Det här är faktiskt en trovärdighetsfråga för herr Chrisopoulos. Han borde ju ha de bästa kontakterna med regimerna bakom järnridån. Sedan sade jag, herr talman, att reservation 3 var det mest naiva och mest verklighetsfrämmande som hade presterats under detta riksmöte. Jag ansluter mig faktiskt till regeringens beslut att man skall bevilja en generell amnesti utom i vissa fall då det inte är möjligt. Miljöpartiet däremot är berett att undantagslöst bevilja amnesti. Det står faktiskt så i reservationen, även om fru Pohanka skakar på huvudet. Det står, att om en person har befunnit sig i Sverige minst ett år eller till ett visst datum, blir det, oavsett bakgrund, möjligt att få amnesti. Det skulle vara intressant om fru Pohanka kunde skaka på huvudet en gång till. Men gäller inte reservationstexten? Vill ni ge asyl till samtliga som fanns i Sverige vid ett visst datum eller som har befunnit sig i Sverige under en viss tid, oavsett bakgrund? Det skulle vara mycket intressant att få ett klarläggande.

Herr talman! Det känns faktiskt litet avslaget att fortsätta den järnvägspolitiska debatten nu efter helgen. Man kan möjligen hoppas på några fler lyssnare här i kammaren än i fredags eftermiddag, åtminstone till att börja med så här direkt efter voteringen.

Västra Sverige brottas med många problem som berör trafiksystemet. Det finns stora brister i trafiksystemets olika delar, såväl på vägsidan som på järnvägssidan. Samtidigt har vi en kraftig volymtillväxt av biltrafiken, vilket gör att bristerna är än mer uppenbara. Antalet trafikolyckor har också ökat under senare år, särskilt på E 6 och riksväg 40. Den mycket allvarliga miljösituationen beror på föroreningar i luft och vatten. Den senaste rapporten om förhållandena i södra och västra Sverige visar att 20 20 av skogen drabbats av minst 20 26 barrförlust — 650 000 ha skogsmark. Dessutom tillkommer sedan tidigare försurning av ytoch grundvatten. Den allvarliga situationen beskrivs i Älvsborgs läns miljöanalys, som nyligen blev färdig och som skall lämnas till statens naturvårdsverk. Det är helt klart att vi har allvarliga hälsoeffekter att vänta. Och just biltrafiken är en viktig orsak till miljöproblemen. Vi måste komma till rätta med dessa problem inom trafiksystemet. Behovet av åtgärder är omfattande. Vi behöver bättre vägar för att det skall bli mindre olyckor och för att vi skall få en bättre miljö, vilket vi får genom mindre köer och jämnare trafikströmmar. Men vi behöver också omfördela trafik från väg till järnväg. Hittills har inte mycket hänt i den riktningen i Västsverige. Järnvägen har, vill jag påstå, försummats. Det finns undantag, bl.a. pendeltågstrafik mellan Göteborg och Alingsås, dubbelspår på västkustbanan, utökad trafik på Kinnekullebanan och Viskadalsbanan. Samtidigt är jag medveten om att vissa beslut, som är fattade, kommer att få effekt först på 90-talet. Vi måste nu sätta järnvägen än mer i centrum när vi skall lösa de många problem som vi har inom trafiksektorn. Behoven är stora i Västsverige — liksom på andra håll. Men jag menar att insatserna är mer brådskande i Västsverige än på många andra håll. Orsaken är framför allt de höga olyckstalen när det gäller trafik på vägarna samt de mycket svåra miljöproblemen, som jag tidigare har nämnt. En rad åtgärder som berör järnvägen är föreslagna i motionerna. Pendeltågstrafik mot Göteborg på alla linjer föreslås — liksom vi har här i Stockholmsområdet — och dessutom på sträckan Nässjö-Jönköping-Skövde. Den interregionala fjärrtrafiken måste förbättras på västkustbanan, på sträckan Göteborg-Oslo och på kust-till-kust-banan. Vi behöver snabbtåg även på sträckan Göteborg Malmö, och vi behöver en fungerande matartrafik till huvudbanorna. Dessutom behöver vi förbättra godstrafiken, bl.a. med fler kombilastterminaler, inte bara i Göteborg utan också i Halmstad, Borås, Skövde och Trestad. Vi behöver en utbyggnad också av bannätet och dubbelspår på västkustbanan. Vi behöver förbättringar när det gäller järnvägsförbindelserna Göteborg—Oslo och på kust-till-kust-banan. Var och en inser att nuvarande medelstilldelning inte ger möjlighet att inom rimlig tid lösa dessa uppgifter. Lägg därtill berättigade krav i övriga delar av landet. Banverket har uppgivit investeringsbehovet för nya banor till 3 miljarder kronor per år, vilket är tre gånger mer än vad som nu är tilldelat. För att klara nyinvesteringar behövs således ökade statliga insatser, men också ett aktivt arbete för nya kompletterande finansieringsformer, såsom lån och samarbete mellan näringsliv, landsting och kommuner. Och varför inte avgiftsfinansiering av vissa med järnvägen parallella vägar? Det behövs helt enkelt okonventionella lösningar. Enligt betänkandet pågår en översyn av finansieringsformerna för affärsverkens investeringar. Den skall avrapporteras i sommar. Enligt utskottet kommer regeringen att behandla frågan i år. Det är bra. Jag hoppas att behandlingen inte blir för snäv, utan att regeringen vågar ta nya, friska, djärva grepp. Det är helt nödvändigt för att klara en rimlig utbyggnad av järnvägsnätet. Även på driftssidan är behoven stora. I motionen har pekats på behoven av Det finns kanske också behov av särskilt stöd till pendeltågstrafik. Även den olönsamma trafiken måste ju kunna byggas ut. Jag anser att utskottets skrivning på den här punkten är passiv. Man talar om att en begränsad indragning av trafik på stomnätet får accepteras av kostnadsoch effektivitetsskäl. Ja visst, i vissa lägen är detta säkert befogat, men vad utskottet har glömt är att utbyggnadsbehovet även på de s.k. olönsamma bandelarna måste beaktas. En tillfredsställande transportförsörjning kräver detta, och det leder just till ett behov av ökade statliga bidrag. I motionen har vi hemställt om nya överväganden från regeringen under kommande budgetarbete. Vi låter oss i dag nöja med det. Vi utgår från att regeringen är varse den svåra situationen i Västsverige, inte minst mot bakgrund av miljöproblemen. Järnvägen måste rustas upp. Det är en viktig del i en bred lösning av de västsvenska trafikproblemen. Herr talman! Jag vill slutligen något beröra den andra motionen. Redan för tre år sedan motionerade socialdemokraterna på Södra Älvsborgsbänken om angelägenheten av att pröva en utbyggnad av Götalandsbanan. I år gör vi det tillsammans med partivänner från Jönköpings och Östergötlands valkretsar. Götalandsbanan binder samman Göteborg-Borås—Jönköping— Tranås—Linköping/Norrköping—Stockholm. En utbyggnad av Götalandsbanan kräver en ny bana Borås-Tranås och en ombyggd bana Borås— Göteborg samt en delvis förbättrad bana Linköping—Stockholm. Den förbinder tätorterna i den befolkningsrikaste regionen utanför storstäderna och berör ca 600 000 människor — 4 miljoner om man räknar in Göteborg, Stockholm och banans omland. Det är en enorm potential att flytta över landsvägstrafik till järnväg. Nya pendlingsmöjligheter kan öppnas med snabbtåg och nya arbetsmarknader kan bli tillgängliga. Det är beräknat att linjen kan få 1,5 miljoner personkilometer per år. Berörda kommuner och länsstyrelser har utarbetat en idéstudie som är grundad på SJ:s tidigare bedömningar. Den visar att det är ett intressant och på lång sikt troligen lönsamt projekt, i det längre perspektivet jämförbart med Mälarbanan. I motionen hemställs om att regeringen utser en utredningsman att hålla i det fortsatta utredningsarbetet tillsammans med berörda. Utskottet hänvisar till banverket. Men i Mälarbaneprojektet har regeringen faktiskt blandat sig i och utsett en förhandlingsman med syfte att medverka till ett genomförande. Vi menar att Götalandsbanan är ett ännu större projekt som visserligen ligger längre fram i tiden, men som behöver en central ledning precis som Mälarbanan, inte minst för att pröva okonventionella finansieringsformer. Projektet borde också prövas att ingå i långsiktsplanen. SJ har självt uttalat sig för en igångsättning inom tio år. Herr talman! Vi motionärer kommer med intresse att följa den fortsatta utvecklingen — inkl. regeringens och statliga myndigheters insatser för att medverka till att förverkliga detta långsiktiga framtidsprojekt, att förstärka banden mellan västoch östkusten. Vi framställer inte något yrkande nu, utan vi återkommer på lämpligt sätt. Vi är fast övertygade om Götalandsbanans betydelse för utvecklingen av näringslivet och sysselsättningen och dess viktiga bidrag till en ökad trafiksäkerhet och till en bättre miljö.

Herr talman! Det är riktigt trevligt att höra Berndt Ekholm här i kammaren, även om han tyvärr är den ropandes röst i öknen inom sitt eget parti. Inte minst genom Berndt Ekholms förtjänst har jag haft chansen att ta del av vad socialdemokraterna sagt. Det är mycket fina skrifter från den västsvenska sidan, i vilka man är överens med Berndt Ekholm om dessa satsningar. Men om man ser till det som vi i dag behandlar i kammaren finner man t.ex. att i fråga om västkustbanan vill man övervältra kostnader på kommunerna, och man har gjort länsjärnväg av Bohusbanan. När det gäller vissa övriga projekt i Västsverige — som behandlas i reservation nr 38 — har vi från centern, folkpartiet, vpk och även socialdemokraterna just den inställning som Berndt Ekholm redovisar, att man måste ta ett samlat grepp över den västsvenska problematiken. Vi har i reservationen föreslagit att regeringen skall tillsätta en samordnare med uppgift att se över dessa problem, men förslaget har avstyrkts av utskottet. Därför är min uppmaning till Berndt Ekholm att rösta för dessa reservationer, men framför allt bedriva ett inre arbete inom sitt eget parti för att åstadkomma en majoritet av kollektivtrafikvänner. Det är nödvändigt att arbeta för detta så att det som sägs ute i kommunerna och landstingen i Västsverige också kommer att återspeglas här i kammaren. Om så inte sker, blir detta bara fagert tal.
Herr talman! Jag vet inte om Berndt Ekholm, i likhet med mig och många andra, stod i en av talarstolarna i går på 1 maj. Om han gjorde det gissar jag att han, om han var i närheten av Älvsborgs län, också där pläderade, precis som han här alldeles nyss gjorde, för en satsning på olika järnvägsbanor i västra Sverige. För min del efterlyste jag i går Berndt Ekholms verkliga uppfattning, nämligen den som kommer att demonstreras när det om en stund blir dags att trycka på voteringsknapparna. Om man som Berndt Ekholm fortsätter att plädera — vilket han tillsammans med sina kamrater på Älvsborgsbänken har gjort i flera motioner — för att satsa på järnvägen och sedan nöjer sig med att säga att man kommer att följa den fortsatta utvecklingen med intresse, tycker jag rent ut sagt att detta är hyckleri. Här finns täckning för i stort sett alla yrkanden i motioner från företrädare för olika delar av landet som vill satsa på olika banor, och det finns motsvarande täckning i reservationer. Därför trodde jag knappt mina öron när jag hörde Berndt Ekholm stå och rabbla upp vad utskottet säger och låtsas som om det inte finns reservationer som tar upp hans egna och andras yrkanden i motioner som går i järnvägsvänlig riktning. Den reservation som tar upp vissa projekt i Västsverige — utom den om västkustbanan, Bohusbanan osv. — är reservation nr 38. Om Berndt Ekholm verkligen menar allvar med att han vill satsa på järnvägen, föreslår jag att han röstar rätt när det blir votering så småningom och att han också påverkar sina egna kamrater i samma riktning. Man kan fråga sig om man också i fortsättningen kan knyta den otroliga förhoppningen till regeringen att någonting skall hända med järnvägarna. Prot. 1988/89:107 Om man nu inte när miljöopinionen är så stark vill göra någonting efter den analys som Älvsborgs länsstyrelse har gjort och som visar att vi har de värst skadade skogsområdena i hela landet, jämförbara med Västtysklands, när skall det då bli? Kanske när järnvägen i Sverige säljs ut till skrotvärde och man ger skrotpremier till de företag som eventuellt hittar en bandel som kan vara intressant. Berndt Ekholm får visa vad han går för, så får vi höra vad våra kamrater i Mark och Älvsborg sedan säger!
Herr talman! Jag skall börja med att bemöta den siste talaren. Det brukar vara i legio att Viola Claesson ger utmaningar och säger att man skall visa vad man går för. Jag är inte den första som har utsatts för det. Jag tycker dock att både Viola Claesson och Rune Thorén ger en väldigt negativ bild av regeringen. Det är faktiskt inte så att man inte gör någonting, utan det har gjorts en hel del. Vi som har motionerar har visat ett missnöje så till vida att vi anser att man måste få fram mer pengar. Däremot är det inget tvivel om att viljan att satsa på järnvägen finns. Problemet ligger i att få fram mer pengar. Som jag tidigare har uttalat skulle man behöva angripa detta med litet mer okonventionella lösningar — sådana lösningar som Viola Claesson inte vill se — som innebär att man t.ex. kan hitta andra finansieringskällor. Förutsättningen för att man skall stödja en reservation är faktiskt att man delar innehållet i den. Flera av dessa reservationer tar t.ex. upp exakta belopp. Vi socialdemokrater tycker naturligtvis att det är rimligt att överlåta till vår regering att avgöra vad som är en klok politik när det gäller belopp.

Herr talman! Berndt Ekholm, det har tidigare visat sig oklokt att överlåta frågor till regeringen. Riksdagen fattade ett stort trafikpolitiskt beslut förra året, som innehöll många delbeslut. Man lovade där väldigt mycket i de mål som angavs i ord. Ni som trodde att det skulle följas upp med rejäla satsningar i år måtte ha blivit besvikna. Det är ju därför ni motionerar. Jag uppfattar att Berndt Ekholm också vill visa det här. Det gäller då att fullfölja den tankegången och de krav som många av er ställer på hemmaplan när det gäller viljan att rädda vissa banor. I reservationerna finns inte bara täckning för att rädda olika bandelar. Det finns också möjlighet att anslå mer pengar till de olika bandelarna. I reservation 32 tas t.ex. Götalandsbanan upp. Jag tycker att det var bra att Berndt Ekholm en gång tidigare tog initiativ och motionerade i den här frågan. När det nu finns ledamöter i kammaren som följer upp precis de här frågorna i reservationer, vore det märkligt om de inte skulle få stöd. Det finns pengar, Berndt Ekholm. Vi har i dag inte råd att låta bli att satsa på järnvägen. Om vi inte gör det betyder det ökad vägtrafik, vilket i sin tur inte bara betyder ett raserat ekologiskt system utan också en kapitalförstöring utan like när det gäller vägarna.

Herr talman! Jag tror inte att det egentligen finns några större åsiktsskill 2 maj 1989 nader mellan Berndt Ekholm och mig. Det som skiljer är att vi i centerpartiet har föreslagit 40 miljarder kronor för investeringar i själva järnvägen. Det är ganska viktigt. Eftersom jag vet att Berndt Ekholm arbetar aktivt med miljöfrågor vill jag påminna om att en satsning på järnvägen har oerhört stor betydelse bl.a. för Västsverige. Jag har tidigare i debatter pekat på och gjorde det även i kammaren i fredags, möjligheten att införa snabbtåg och vad det skulle ha för betydelse för flyget bl.a. i Västsverige. Det vill jag att Berndt Ekholm skall tänka mycket noga på. Vi har faktiskt ingen negativ syn på regeringen. Jag vill nästan säga att det är tvärtom när det gäller utskottet. I frågan om vissa projekt i Västsverige har minoriteten sagt att den vill att regeringen skall göra på samma sätt som i Mälardalen — ta ett initiativ med en samordnare i Västsverige för samtliga fem järnvägslinjer. Man kan se på de internationella transportfrågorna, de nationella transportfrågorna och den regionala trafiken. Sedan kan man diskutera fram en bra lösning och hur lång tid den skall kunna genomföras på. Jag tycker att det vittnar om ett slags förtroende för regeringen att vi vill att ni skall behandla det. Det är således ingen negativ syn, utan en positiv syn på kollektivtrafiken och på järnvägen, men också på att regeringen borde kunna ta över ärendet.
Herr talman! Det är bra att Rune Thorén och jag har en gemensam positiv syn på regeringen. Jag tror nog att vi kan hoppas en hel del på regeringen i den här frågan. Däremot är inte Viola Claesson lika positiv till den socialdemokratiska regeringen. Hon säger att den lovar mycket i ord, men inte gör någonting. I debatten i fredags redogjorde Rune Johansson på flera punkter för alla de insatser som regeringen faktiskt har gjort. Både centern och vpk kräver mycket stora anslag, långt utöver det belopp som banverket kräver för nya investeringar. Vi menar att regeringen som har kompetensen måste få avgöra hur stora anslagen skall vara. Det kan inte vi som motionerar avgöra.

Herr talman! Järnvägspolitiken i vårt land är ett utmärkt åskådningsexempel på hur den kapitalistiska-anarkistiska planeringsmodellen tillåts verka, dvs. enbart efter strikt ekonomiska kriterier. Järnvägspolitiken har genom de senaste besluten och deras praktiska tillämpning blivit helt befriad från all samhällsekonomisk inriktning liksom från regionalpolitiska hänsyn. Än mindre har den funktionen som en motor i de regionalpolitiska strävandena. Den är befriad från alla miljöpolitiska mål liksom från sociala rättvisekrav och från andra krav med samhällsinriktning vilka skulle kunna skapa förutsättningar för järnvägstrafiken i vårt land. 39 En sådan här praktisk syn på järnvägspolitikens egentliga karaktär borde göra socialdemokratin mycket besvärad över dess politik på detta område. Men socialdemokraterna har naturligtvis en poäng i den politik som man har formulerat och som de fått många här i riksdagen att ställa sig bakom, nämligen att också samhället i övrigt ser ut på det här sättet. Varför skulle SJ skilja ut sig, när hela samhället i övrigt ser ut så här? Varför skulle SAP och regeringen satsa på en samhällsekonomisk syn på statens järnvägar, när man i övrigt pläderar för strikta marknadslösningar? Järnvägspolitiken blir därför ett åskådningsexempel på hur den politiska debatten i samhället ser ut, ett kriterium på huruvida samhällsekonomiska riktlinjer råder eller strikt vinstmässiga. Det är i detta verklighetsperspektiv man i en region, i Dalarna, i landets hjärta, får kämpa för att få till stånd en bra järnvägstrafik. Jag skall först beröra Västerdalsbanan och vidare dess förlängning till Sälen. Det södra fjällområdet är ett område i vårt land som många skulle vara betjänta av att besöka. Det är av stort riksintresse. Att bygga ut banan mot Sälen skulle kosta 500-700 milj.kr. Det är beroende av vad man vill få ut av pengarna. Det är helt klart att detta är en helt omöjlig uppgift inom ramen för alla anslag till investeringar som finns på länsplanet i dag. Att inte se denna fråga som en riksangelägenhet är detsamma som att säga nej till järnvägsprojektet. En sådan här satsning skulle också ha näringspolitisk och naturligtvis även regionalpolitisk betydelse. Den skulle också ha miljöpolitisk betydelse av stora mått, eftersom det satsas resurser i miljardklassen på den södra fjällvärlden, vilket kommer att öka belastningen på vägarna. Även om man rustar upp vägarna borde det vara en naturlig målsättning även för en socialdemokrat som ägnar sig åt järnvägspolitik att belastningen på vägarna inte kan få öka. Järnvägen kunde väl åtminstone få ta över den ökning av trafikbelastningen som skedde i det södra fjällområdet — men icke. Man säger nej till detta, och det är inte bara beklagligt utan synnerligen allvarligt. Men man skulle kunna förverkliga en utbyggnad av Västerdalsbanan om den sågs som en del i en helhet, där transport-, regional-, miljöoch även rekreationspolitiken vägdes in. Men så är inte fallet. Också rekreationspolitiken i vårt land överlämnas alltmer till marknadskrafterna. Det är egentligen ett angeläget välfärdsprojekt att se till att de många människorna, de lågavlönade, de som inte tillhör de två tredjedelar som har näsan över vattenytan i vårt land, både vinter och sommar kunde ta sig till de södra fjällområdena, som ett resultat av en ny rekreationspolitik. Hade man en helhetssyn, där allt detta vägdes in, skulle det naturligtvis vara rätt självklart att man byggde en järnväg till Sälen. Nu är, i den praktiska politiken, det största hotet mot dessa planer rikefolkets hänsynslösa exploatering av dessa fjällområden. Rikefolket kräver nu satsning på flyg och naturligtvis också bilism framöver. På s. 44 i betänkandet säger utskottet att detta är en länsjärnväg och därmed basta. Det skall inte göras någonting här. Vill man göra investeringar, skall pengarna tas från anslaget för byggande av länstrafikanläggningar. Ett annat exempel på problem som uppstår när man inte har en samordnad planering är Bergslagspendeln. Investeringsmedlen tryter i Dalarna. Det sker ingen samordning med Västmanland, som finns på andra sidan länsgränsen. Risken finns, när man inte tillför mera medel, att den bit som är på Dalasidan inte byggs ut i takt med den bit som finns på andra sidan länsgränsen. Detta kommer naturligtvis att skapa problem och irritation. Det kommer inte att skapa något större förtroende för järnvägstrafiken framöver. Ett annat utslag av den streberaktiga politik som är fastlagd av socialdemokraterna och andra partier i riksdagen är de problem vi upplever med t.ex. Siljansbanan. Det är helt klart att man inte vill ta hand om den från SJ:s sida. Man vill ta bort den. Den är inte lönsam. Man försämrar trafiken, sätter in annan typ av transportmedel, gör det mindre attraktivt att färdas här. Det är SJ:s beslut att göra så. Det är ändå mycket intressant att notera det som sägs i utskottsbetänkandet på s. 25, att detta sker av kostnadsoch effektivitetsskäl. Utifrån den utgångspunkten är det oerhört viktigt, om man har en annan syn på järnvägstrafiken är den regeringen har och den majoriteten av riksdagen fastställde föregående år, att man verkligen ger uttryck för den och demonstrerar den i denna kammare. I annat fall kommer allt man säger att bli tomma ord och leda till ytterligare förakt för politiker från väljarna och från dem som kämpar för dessa järnvägar. Har man en uppfattning man kämpar för på hemmaplan, måste man även i denna kammare, i den högsta politiska beslutande församlingen, stå fast vid den. Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som behandlar Västerdalsbanan och Bergslagspendeln.

Herr talman! Vi har nu debatterat denna fråga ganska länge. Vi uppehöll oss vid den en stor del av fredagen, och vi fortsätter i dag. Det visar väl intresset för denna fråga. Även alla motioner som har lagts fram vittnar om detta. På många platser i vårt land har järnvägar lagts ned eller riskerar att läggas ned. Det finns också behov av ytterligare upprustning av många banor, som är av vikt för olika landsdelar. Det finns många angelägna frågor i detta betänkande. Jag skall dock nöja mig med att kommentera några banor som berör Värmland. Dessa har vi också tagit upp i motionerna T226 och T228. De diskussioner som nu pågår om investeringar i Svealandsbanan och Mälarbanan måste också innefatta bättre och snabbare kommunikationer för Värmland. Genom förbättringar av bandelen Örebro-Karlstad-Charlottenberg och införande av snabbtåg skulle Värmland få en klar förbättring av kommunikationerna med Stockholmsområdet. Det är också av vikt att tågtrafiken över Arvika-Charlottenberg till Oslo får bibehållas och utvecklas. Man har ibland hört vissa hotfulla planer på indragningar av turer. Det är någonting vi inte kan acceptera. Likaså måste tågtrafiken Karlstad-Kil-Göteborg förbättras både när det gäller turtäthet och service. Även här är det nödvändigt med investeringar i När det gäller pendeltrafiken med tåg inom länet har SJ lagt över ansvaret på Värmlandstrafik. Det kommer att innebära en ganska stor kostnad. Det rör sig om ca 15 miljoner för länsbolaget i detta fall. Transportrådet har ställt medel till förfogande under ett nådeår, så att trafiken kan klaras av. Det är emellertid ovisst inför framtiden om Värmlandstrafik klarar av detta. Detta måste vara en statlig angelägenhet, att klara av merkostnaden för tågtrafik i detta fall. En annan bana som jag vill nämna i detta sammanhang är NKIJ, banan mellan Hagfors och Deje. Den ägs i dag av Uddeholm Tooling och sammanbinder stålverken i Hagfors och Munkfors med SJ:s trafiknät i Deje. På denna bana transporteras en stor mängd gods, ca 200 000 ton. Det är främst tunga transporter från stålindustrin. Banan är smalspårig. Den är ca 6 mil lång och elektrifierad. Ägaren har på grund av dålig lönsamhet beslutat lägga ned banan redan under detta år. Skall man ersätta den trafik som nu går på järnväg med lastbilstrafik krävs mellan 60 och 80 lastbilar per dygn. Det kommer att fresta på en redan undermålig väg. Som framgår av detta betänkande håller banverket på att göra en ekonomisk analys för att pröva förutsättningarna att föra in NKIJ i det statliga järnvägsnätet. Även här måste staten ta sitt ansvar, så att trafiken på denna bana kan fortsätta. Det är viktigt, inte minst ur miljösynpunkt. Herr talman! Jag vill beröra ytterligare en bandel som kanske är okänd för ” många. Det är bandelen Svanskog-Åmål. Den är ca 1,5 mil lång. PÅ denna bana transporteras i dag huvudsakligen gods från Swanboard Masonite i Svanskog för vidare befordran på banan Karlstad-Göteborg. Banans underhåll är i dag kraftigt eftersatt, vilket har lett till att både axeltryck och hastighet är nedsatta. Företaget Swanboard Masonite har ca 300 anställda och är ett mycket viktigt företag i sydvästra Värmland och norra Dalsland. Företaget har sin transportapparat inriktad på järnvägstrafik. Om denna järnväg skulle läggas ned 1991, vilket har varit ett förslag, skulle det allvarligt skada företagets konkurrenskraft och medföra bl.a. ökade kostnader när det gäller utlastning och transporter. Om man bygger ut denna bana från 16 till 20 tons axeltryck, kan man få både rationella och effektiva transporter. Om en upprustning kommer till stånd, skulle ytterligare företag kunna lasta i Svanskog. Det gäller bl.a. sågverken i Västvärmland, som har framfört önskemål om att få lasta där. Förr hade man järnvägen mellan Arvika och Bengtsfors. Sedan den lades ned har man åkt till Charlottenberg och lastat där. Under en tid hade man transportstöd, men det är i dag borta. För dessa sågverk skulle det vara mycket närmare att åka till Svanskog och lasta där. Investeringskostnaden för att rusta upp denna bandel skulle belöpa sig till ca 13 milj.kr. I betänkandet framhålls att den aktuella bandelen tillhör länsvägnätet och att en eventuell upprustning av banan därmed kan finansieras från anslaget för byggande av länstrafikanläggningar. Det är dock en omöjlighet, eftersom det anslaget redan tidigare är alltför knappt. Det är mycket som skall göras med detta anslag. Man skall bl.a. rusta upp Fryksdalsbanan. Därför behövs ytterligare resurser från statens sida även i detta fall. Herr talman! Det finns ytterligare frågor att framhålla i samband med detta betänkande. Jag skall emellertid nöja mig med att yrka bifall till de reservationer centern står bakom.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas också två socialdemokratiska motioner från Värmland där NKIJ-banan, som har omnämnts i ett par tidigare inlägg, tas upp. Den är, vilket tidigare har sagts, privatägd, smalspårig och elektrifierad. Det finns ett beslut om nedläggning i höst. Banverket har av kommunikationsministern fått i uppdrag att utreda möjligheterna till fortsatt drift. Ett betydande tonnage, ca 150 000 ton gods, skulle vid en nedläggning föras över till landsvägstransporter. Banan betjänar två järnverk. Utredningen, som också omnämns i betänkandet, är nu klar, men banverket har inte fattat beslut i frågan. Allt tyder på att det är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga om banan till normalspår. Ser man litet optimistiskt på utvecklingen för de två järnbrukens framtid finns det ännu större möjligheter att göra detta till en riktigt bra affär. Men det är knappt om tid om man skall förhindra en nedläggning. Det är min förhoppning att man skall kunna komma fram till ett sätt att finansiera en ombyggnad. Miljöhänsyn, regionalpolitiska överväganden och det dåliga vägnätet i området m.m. talar också för att denna fråga måste få en positiv lösning. Det handlar om drygt 10 26 av godstransporterna på järnväg till och från Värmland. Kommunikationsministern har beställt utredningen, och den har gjorts på ett utmärkt sätt under tidspress. Utskottet har också uttalat att man skall avvakta utredningen. Hittills har alla inblandade parter behandlat frågan positivt, som jag ser det. Den förhoppning som vi från Värmland har är att frågan kan få en ur samhällssynpunkt lycklig lösning, att NKIJ-banan byggs om till normalbredd. En järnväg är en viktig livsnerv, i varje fall i ett område med tung industri, i detta fall två järnverk. Järnvägen är ur miljösynpunkt det bästa transportmedlet. Det handlar om 60 dieseldrivna långtradare per dygn i stället för eldrivna miljövänliga tåg. Valet borde vara lätt.

Herr talman! Västkustbanan — sträckan Kungsbacka-Göteborg — är utsatt för ett upprörande politiskt taktikoch falskspel. Socialdemokraterna och moderaterna bedriver tillsammans med banverket en kommunal utpressning i allra bästa gangsterstil. Västkustbanan kan med fog kallas järnvägens E 6. Utbyggnaden av västkustbanan till dubbelspår är nödvändig för att man på ett tillfredsställande sätt skall klara den nationella och internationella trafiken på banan. Ändå hävdar socialdemokrater och moderater att kommunerna skall betala en tredjedel av kostnaden för utbyggnaden till dubbelspår. Om inte kommer staten att dra tillbaka sin tredjedel, och banverkets tredjedel skall möjligen användas på andra delar av västkustbanan. Detta är lika orimligt, herr talman, som om t.ex. Kungsbacka kommun skulle betala en tredjedel av investeringen i motorvägen E 6 på grund av att denna används för kommunal kollektivtrafik — hundratals bussar varje dag. Socialdemokrater och moderater försöker att få det att framstå som en Prot. 1988/89:107 generös gåva att staten över huvud taget vill bidra till västkustbanans utbyggnad. Detta bevisar dessa partiers totala brist på ansvar för att fullfölja självklara statliga uppgifter. Miljökonsekvenserna av en försenad utbyggnad av västkustbanan är betydande. Kommunerna är beredda att svara för sina investeringar i stationer och tåg för att en fungerande pendeltrafik skall komma till stånd så snart dubbelspår finns tillgängligt på sträckan Kungsbacka-Göteborg. Det är alltså staten som helt avgör om det blir en försening eller inte. Det blir därmed socialdemokraterna och moderaterna som bär ansvaret för onödiga utsläpp av bl.a. ca 45 000 ton koldioxid, 158 ton kväveoxider, 126 ton stoft och 19 ton bly per år, allt beräknat per års försening. Detta visar med all tydlighet hur lågt socialdemokraterna och moderaterna värderar miljön och folks hälsa. Till de övriga miljömässiga argumenten för en utbyggnad av dubbelspår skall läggas omfattande köproblem och den mycket irriterande tidsspillan som den omfattande bilpendlingen medför. Varje års försening av pendeltåget ökar trycket och behovet av stora väginvesteringar i södra delen av Göteborgsregionen, och risken för felinvesteringar är mycket stor. Herr talman! Både ur miljösynpunkt och av samhällsekonomiska skäl måste västkustbanan byggas ut till dubbelspår så snabbt som det är praktiskt möjligt. Medelstilldelningen får inte vara ett hinder. En bra lösning på detta hade varit att yrka bifall till motion T545. Jag skall emellertid inte göra det utan vara mer realistisk, vilket blir ett första steg när det gäller målsättningen att få en utbyggnad så snabbt som det är praktiskt möjligt, och yrka bifall till reservation 24 och hoppas att kammarens förnuft räcker till för att det skall bli en majoritet bakom denna reservation.

Herr talman! Jag kan instämma i det som Kjell Ericsson och Bo Finnkvist sade när det gäller NKIJ-banan. Men det finns en del anmärkningar som måste göras när det handlar om järnvägen i Värmland. När turistsatsningen på inlandsbanan gjordes och fick ett lyckosamt utfall, sades det att banan var räddad. När den nya tunneln i Brunsberg byggdes, sades det att trafiken på sträckan Kil—Charlottenberg var räddad. När länsstyrelsen fick 14 miljoner till Fryksdalsbanan, som lades på en vägbro i stället, eller när Fryksdalsbanan omklassades till en icke-stombana, sades det också att banan var räddad. Sådana falska förespeglingar har värmlänningarna alltså utsatts för när det har gällt järnvägspolitiken. Skall man vara riktigt ärlig måste man säga att ingen av dessa banor egentligen är räddad. Tvärtom är de rent av nedläggningshotade. Jag kan inte förstå att samhället inte kan bedriva järnvägstransporter på Fryksdalsbanan och få den att gå ihop när privata företag som Linjetrafik anser sig kunna det. Det måste vara en dålig politik som förs från majoritetens sida i fråga om järnvägen. Jag tycker inte att regeringen driver den järnvägspolitik som krävs för att Värmland skall bli ett län med alternativa transportmöjligheter. Inser inte socialdemokraterna att det i ett län som dels har mer än 80 96 av alla transporter förlagda till vägar, dels har en infrastruktur och en näringsstruktur som liknar den i Norrlands inland behövs en järnväg. Med en satsning på bl.a. de järnvägslinjer som jag nu har nämnt och som vpk föreslår — Prot. 1988/89:107 skulle vi också få en jämnare utveckling inom länet. Då skulle inte allt vad 2 maj 1989 nyetableringar heter med nödvändighet behöva hamna i Karlstad. Vpk vill bryta den ensidiga trafikstrukturen i Värmland för att dels motverka bilismens miljöåverkan, dels medge en aktivare näringspolitik inom länet. Det är därför nödvändigt att det satsas på järnvägen i länet. Den politiken står vpk för, och jag yrkar därför bifall till vpk:s reservationer när det gäller järnvägsfrågor för Värmlands del.

Herr talman! Det är nödvändigt inte bara för Värmland utan även för Dalarna att man satsar på järnvägen. Det har talats mycket om järnvägen under de senaste dagarna, och jag vill stödja alla som har talat för en utbyggnad och ett bibehållande av järnvägarna. Dalarna, som jag kommer ifrån, är ett skogslän och avstånden är långa. I Dalarna görs många tunga transporter. Dessutom har man ännu mer turism än Värmland. Turisterna borde få åka tåg till båda dessa landskap. Det är alltså ingen motsättning. Som det ser ut finns i dag risk för järnvägen att stomnätet kommer att sluta i Borlänge, som faktiskt ligger i södra Dalarna. Man kommer möjligen att överföra det hela på länen — till Gävle, till Mora och till Sälen. Det är vi emot. Vi menar att om man stryper bifloderna till en älv, som det står i min motion, då stannar också huvudflödet. Så det är viktigt att man behåller sidojärnvägarna för att kunna behålla stomnätet över huvud taget. Speciellt vill jag tala om Västerdalsbanan. I Västerdalarna ligger Sälen med sin turism. Där skall man nu satsa ytterligare 3 miljarder. Det finns inte pengar till att bygga ut järnvägen, få den elektrifierad, upp till Sälen. Det är vårt önskemål att man först skall bygga ut järnvägen upp till Sälen och så småningom ända upp till Särna och Idre. Den har gått ända upp till Särna en gång — jag har själv åkt på den när jag var ung. Vi tycker också att banan skall elektrifieras för att bli det miljövänliga färdsätt som vi eftersträvar. Jag har hört att det skulle kosta 900 miljoner. Jag har även hört talas om billigare alternativ. Jag kan inte säga emot någotdera, men 900 miljoner tycker inte vi är för mycket att satsa på järnvägen där. Det skulle också ge möjligheter för stockholmsbor och andra storstadsbor att komma upp till fjällen fastän de inte har bil. De skulle alltså kunna åka tåg ända upp till skidparadiset och därifrån ta matarbuss eller småbuss upp till turistanläggningarna. Jag är övertygad om att det skulle kunna bli en lönsam investering, inte enbart för miljön utan även för människorna efter Västerdalälven och för turismen uppe i Sälen. Sedan vill vi naturligtvis behålla banan upp till Mora. Den är elektrifierad, men i dag kör man för det mesta med diesellok. Man kör alltså inte alltid med elektriska lok fastän sådana finns. Det är också en underlig hushållning. Vi tycker att man bör använda det gamla spåret till Älvdalen också för persontrafik. Det är oerhört svåra kommunikationer i norra Dalarna, och det bor ju ändå en del människor där uppe. De envisas. Jag tycker att de bör få fina järnvägsförbindelser. Vi har ett turistparadis uppe i Idre. Det bör finnas Prot. 1988/89:107 möjligheter att komma dit upp med tåg, men det behandlar vi inte nu i första Jag yrkar bifall till min egen motion, men i första hand till reservation 42, och naturligtvis till alla andra reservationer som miljöpartisterna tidigare har yrkat bifall till.

Herr talman! Jag vill i detta inlägg debattera frågor som har blivit aktuella med anledning av den diskussion som utskottsmajoriteten har fört om västkustbanan. Rolf Clarkson identifierade den avvägning som utskottet stod inför som en fråga av principiell natur. Jag delar hans uppfattning. Här ställs för första gången riksdagens målsättningar emot statens möjligheter, alltså riksdagens målsättningar sådana som de uttalades i föregående års trafikpolitiska beslut och de resurser som kan förutses vara tillgängliga för att fullfölja planen. Den ytterligare avvägning som är nödvändig gäller att starka miljöskäl talar för att pendeln Göteborg-Kungsbacka blir utbyggd. Jag vill emellertid väldigt gärna säga, särskilt som jag vet att jag inte kan få replik på det eftersom Ivar Franzén har lämnat salen, att den typ av debattinlägg som Ivar Franzén stod för här borde man vara befriad från. Dels använde Ivar Franzén uttryck om olika politiska åsikter som är förnedrande för denna kammare, dels lämnade han för påståenden om miljöeffekter sifferunderlag, som bara är rena och äkta gissningar och som på ett område dessutom är totalt fel. De bygger nämligen på att den elektricitet som järnvägarna förbrukar produceras i kärnkraftverk och vattenkraftverk. När Ivar Franzéns samhälle har kommit att genomföras, då har vi annan produktion av elkraft, och då har vi en helt annan miljöeffekt av järnvägstrafiken. Parallellt med detta utvecklas bilmotorerna. Vi har all anledning att tro att denne miljökämpes siffror även på den grunden var medvetet felaktiga. Det beklagar jag. Anledningen till att jag griper till ordet i denna fråga är att jag anser att det måste starkt ifrågasättas om det faller inom kommunal kompetens att med någon form av deltagande bidra till fullföljande av ett statligt uppdrag. Riksdagen har bestämt att stomnätet skall byggas ut av staten. Nu säger riksdagsmajoriteten i sin nöd att denna angelägna uppgift måste fullföljas. Då söker vi andra källor för finansiering. Jag ifrågasätter om en kommun är kompetent att fatta ett beslut, som skulle innebära att kommunalt uttaxerade skattemedel disponeras som bidrag till staten, eller vad det nu kan vara. Det är inte ens en gång definierat i betänkandet om man avser lån eller bidrag, men alldeles klart förefaller vara att majoriteten i det här fallet inte avser att det skulle uppkomma äganderätt till banan för de regionala myndigheterna och organen. Då menar jag att man här verkligen borde ifrågasätta om det kan överensstämma med kommunal kompetens att bidra till statens verksamhet. Om man vill pröva denna principiellt nya väg, som Rolf Clarkson uttryckte saken, måste man i varje fall först förankra den hos de myndigheter och kommuner som skulle bli engagerade. Det är för min del ganska självklart att man i stället för det här beslutet borde ha uppdragit åt banverket att genom förhandlingskontakter med berörda kommuner och landsting undersöka det genomförbara i att på det här viset finansiera sina tankar, i stället för att som nu säga att vi erbjuder denna möjlighet och att man ifall den inte accepteras får vara inställd på att medlen disponeras för andra angelägna projekt. Just det här uppslaget ger underlag för en talare som Ivar Franzén att tala om gangstermetoder och annat, vilket jag inte tycker var särskilt lämpligt. Jag menar alltså att frågan inte är tillräckligt väl beredd, och jag kommer för den skull att avstå från att rösta i den votering som uppenbarligen kommer.
Herr talman! Det är synd att Ivar Franzén inte är kvar i kammaren och kan försvara sig. Jag vill bara säga att jag är ganska trött på det resonemang som ibland moderaterna och ibland andra här för, att järnvägen i de flesta fall går med elektricitet och att man därför skall behålla kärnkraften. Vi har på punkt efter punkt anvisat hur vi skall nedbringa behovet av elenergi. Vi har sagt att vi på de ställen där elenergi är bra skall använda den. Ett område är järnvägen. Där har den oerhört bra effekt vad gäller både godstransporter och persontransporter. Det är det ena. Det andra är att jag delar, eller rättare sagt — vi kan vända på det — att Nic Grönvall delar minoritetens uppfattning att det är felaktigt att vältra över finansieringen på kommunerna. Då tycker jag att det är litet fegt av honom att avstå från att rösta. Det finns ett utmärkt tillfälle för Nic Grönvall att rösta på den reservation där vi klart och tydligt har visat att pengarna skall komma från riksdagen. Varken kommuner eller landsting skall delta i finansieringen. Om man däremot själv tar upp en diskussion, precis som har skett i Stockholmsregionen, är det en helt annan sak. Men det går inte att göra så att man vid utskottssammanträde talar om att villkoret för att ni på västsvenska sidan skall få pengar för att bygga järnväg är att ni själva deltar i finansieringen. Det är på denna punkt som vi har reagerat så hårt från minoritetens sida.

Herr talman! I samband med det trafikpolitiska beslutet 1988 uttalade riksdagen att inlandsbanan är ett klart samhällsintresse och att den därför bör finnas kvar. I det betänkande som vi nu behandlar hänvisar utskottets majoritet till förhandlingsmannens pågående arbete och avvisar därför flera motioner om inlandsbanan. Det gäller bl.a. motion T521 av mig och Karin Israelsson. I motionen föreslår vi att inlandsbanan blir en nationaljärnväg och att ansvaret för denna läggs direkt på staten. Vidare har vi i motionen påmint om den betydelse som inlandsbanan har bl.a. från försvarspolitisk synpunkt och om att denna bana, om den utnyttjas rätt, kan få stor betydelse också för godstransporterna i mellersta och norra Sveriges inland. Det finns också skäl att för framtiden överväga en förbindelse med Mo i Rana i Norge från Storuman. På det sättet skulle alla Norrlandslän få tillgång till en isfri hamn under vinterhalvåret. Under de senaste fem åren har en intensiv och medveten marknadsföring av inlandsbanan visat att man kunnat popularisera resandet och göra detta Prot. 1988/89:107 attraktivt. Ett stort antal människor som annars inte skulle ha besökt den del 2 maj 1989 av landet som trafikeras av järnvägen har på detta sätt genom resandet berikats av de fantastiska upplevelser som en sådan här resa inneburit. Genom ett unikt samarbete mellan de kommuner som inlandsbanan trafikerar, och utomstående landsbygdsutvecklande organ samt tidningen Land har stor initiativrikedom visat sig. Dessutom har man visat att en positiv utveckling varit möjlig. Åtskilliga gästnätter har tillkommit i de olika kommunerna. Ett ökat serviceunderlag har medfört att många av de affärer och företag, som ger genomresande och övernattande turister service, har kunnat överleva. Många initiativ har tagits när det gäller småskalig företagsamhet på turistbasis längs inlandsbanan. Utvecklingen har varit synnerligen positiv. Rälsbussarna har fått större turtäthet under sommarmånaderna till förmån för dem som året runt bor i dessa trakter. De ljusa sommarnätterna och det stundtals ödsliga landskapet med ett exotiskt djurliv är fascinerande att uppleva. Den gemytliga stämningen ombord på rälsbussarna bidrar också till den positiva stämningen. Byggandet av inlandsbanan var en så stor händelse lokaliseringsmässigt att det vore förödande ur kulturminnessynpunkt att avhända sig denna viktiga del av inlandets historia. Byggandet skedde i en tid då Sverige var ett fattigt land. Nu är Sverige ett av världens rikaste länder och borde ha råd att utnämna en viktig järnvägsförbindelse till nationalmonument. Alla dessa skäl talar för att inlandsbanan utnämns till nationaljärnväg och för att ansvaret för järnvägen läggs direkt på staten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 46 av Elving Andersson m.fl. Så vill jag nämna något om motion T541 av mig och Karin Starrin. I motionen understryker vi — liksom utskottets majoritet har gjort — att norra stambanan har stor betydelse för det svenska näringslivet, i första hand det norrländska näringslivet. I motionen föreslår vi bl.a. att regeringen låter utreda förutsättningarna för snabbtåg på banan Stockholm-Östersund. Jag är inte nöjd med att utskottsmajoriteten avstyrker vår motion. Vi motionärer anser att sträckan Stockholm-Gävle-Bollnäs-Östersund måste ägnas större uppmärksamhet. Längs denna sträcka finns det ett stort befolkningsunderlag. Olika utredningar visar att antalet resande står i direkt proportion till hur täta förbindelserna är. För att kunna åstadkomma en större resandefrekvens och för att kunna ändra på resvanorna måste man satsa på tätare tågförbindelser. Dessutom måste man satsa på tursäkrare förbindelser. Turtätare och tursäkrare tågförbindelser måste till för att resandefrekvensen skall bli större och för att man därmed på sikt skall kunna åstadkomma större lönsamhet. I allra högsta grad behövs det en effektiv förbindelse i Sveriges inland. 49 Prot. 1988/89:107 Naturligtvis är det viktigt att få trafiken att fungera bra längs kusten. Men för att få en komplett trafikföring behövs det en lyftning även för inlandet. Därför anser vi motionärer att ett snabbtåg på stambanan inte är ett orimligt krav. I dag är restiden 6,6 timmar på sträckan Stockholm-Östersund, vilket gör att flyget naturligtvis anses vara ett mer attraktivt komplement och alternativ. Prisbilden är en helt annan, varför många av ekonomiska skäl tvingas att åka tåg — trots den långa restiden. Sträckan Stockholm-Östersund borde även för statens järnvägar anses vara en mycket intressant sträcka för snabbtåg. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 45, där de synpunkter och förslag tas upp som jag här har utvecklat. Dessa kommer även till uttryck i min och Karin Starrins motion T541.